Herr talman! Jag vill gärna replikera och säga att man diskuterar två alternativ inför framtiden. Räcker det med att vi i framtiden kan få ett samarbete över blockgränserna? Kan vi därmed lösa de problem medborgarna kräver av oss att vi skall lösa? Då säger Birgit Friggebo, det är ganska överraskande, att det har lyckats mycket bra under den senaste mandatperioden. Men nog har det varit vissa svårigheter. Vi har haft regeringskris. Vi har hamnat i återvändsgränder. När det gäller framtiden vill jag svara att det skall vara ett ansvar. Claes Roxbergh har rätt i det, alla partier har ett ansvar för framtiden när det gäller att skapa handlingsduglighet i parlamentet. Vår inbjudan gav emellertid möjligheter till att mycket långsiktigt diskutera den framtida författningen, vilket jag tror att Bertil Fiskesjö har medgett i ett tidigare sammanhang. Vår inbjudan har gått ut på att man skall koncentrera sig kring frågorna om hur man skall kunna åstadkomma ett system som kan skapa ökade förutsättningar för starka regeringar. Därför gällde inviten och sonderingarna de här frågorna: valsystemet, regeringsbildningen, nyvalsinstrumentet och mandatperiodens längd. Däremot ville vi inte i denna utredning få in sådana politiskt kontroversiella frågor som den blockskiljande frågan som gäller graden av domstolsmakt i politiken, olika former av grundlagsreglering. Det är således svaret. Ni ville inte koncentrera er på just dessa frågor. Ni sade nej, och jag respekterar det. Men från socialdemokratisk sida var förutsättningen att det som vi nu upplever som ett krissymptom, nämligen att regeringsmakten försvagas, och hur man genom författningsreformen skall kunna motverka den utvecklingen skulle diskuteras. Vi har inga färdiga lösningar på det området och inte heller när det gäller valsystemet, men man skall diskutera om man genom förändringar i valsystemet kan förstärka underlaget för handlingskraftiga regeringar.

Herr talman! Jag har alltsedan valet 1988 debatterat och skrivit om etik i politiken, och jag väckte under den allmänna motionstiden i år en motion om behovet av etiska principer för politiker. Syftet var att åstadkomma en självkritisk granskning av det politiska uppträdandet, att förbättra detta och öka allmänhetens förtroende för politiker. Detta har lett till en rad andra debatter, bl.a. en hos talmannen. Det har emellertid visat sig vara svårt att formulera sådana här principer -- de ter sig så självklara. Men det är uppenbart att det självklara ändå är någonting som man bryter mot esomoftast, t.ex. när man marknadsför sina visioner utan att beskriva konsekvenserna för olika grupper i samhället och utan att beskriva hur målet och visionerna skall förverkligas. I min motion föreslog jag att man skulle ha en parlamentariskt sammansatt grupp, under talmannens ledning, med både rikspolitiker och kommunalpolitiker. Gruppen skulle utreda frågan vidare och komma med förslag till etiska principer och förslag till hur tillämpningen skulle kunna följas. Talmannen har haft en diskussion med några rikspolitiker, statsvetare och journalister. Slutsatsen blev att det här med etiska principer var fel form för arbetet. Man ansåg dock att debatten var viktig. Jag tror inte att vi skall stanna vid det här. Det räcker inte med en debatt då och då när övertrampen blir för grova. Vi måste förebygga övertrampen för att få och för att behålla allmänhetens förstroende. Nästa steg blir, som jag ser det, att vi självkritiskt granskar vad som har hänt här i riksdagen, vad som har hänt kommunalt och landstingskommunalt under den gångna treårsperioden. Därefter bör vi sammanfatta detta. Vi bör också följa vad som händer i den kommande valrörelsen för att därefter återuppta debatten i förhoppning om att kunna finna en form för skapandet av en plattform för etik i politiken. Det får inte bli bara en dagslända, utan det måste vara en permanent del i det politiska arbetet. Själv kommer jag givetvis att driva den här frågan vidare. Det var ett personligt vallöfte 1988, och när nu förslaget, med en grupp under talmannens ledning, har fallit får vi väl ordna en parlamentariskt sammansatt grupp på annat sätt. Jag tror att vi behöver även en och annan lekman med i den gruppen. Man blir så lätt hemmablind.

Fru talman! Om man skall bemöta flosklerna är det väldigt bra om man har städat i eget hus. Därför vill jag ta upp den självkritiska granskningen. Övertramp drabbar oss alla. Människor ute i samhället drar oss alla som är verksamma i det politiska livet över en kam. Därför är det så viktigt att vi alla gör en självkritisk granskning. När vi införde etiska principer för prövning av nya behandlingsmetoder hade man precis samma debatt inom läkarkåren. Att frågan kom upp berodde på att man dels prövat nya läkemedel på fångar, dels hade prövat väldigt skadliga metoder i fånglägren under andra världskriget. Man ville förebygga och förhindra att detta skulle ske igen. Den diskussion som fördes i början av 60-talet inom läkarkåren handlade om att detta ströp den fria forskningen och debatten. Diskussion ledde dock fram till några grundläggande principer om hur man skall behandla sina patienter. I dag är det inte någon som vill vara utan denna plattform att stå på, men det är många gånger svårt att formulera det som ter sig så självklart. Jag är ute efter att hitta en form och därför tar jag till mig både vad utskottet har sagt och vad som sägs ute i debatten. Jag vidhåller att vi bör återkomma till denna diskussion när valet är över. Tack.
Fru talman! Mycket skall man höra. Politikers verksamhet jämförs med torterares. Det anser jag vara ganska magstarkt, om jag får ta till ett hårt uttryck. Enligt min mening är detta ett exempel på det sätt på vilket man inte bör föra en debatt av det här slaget. För tydlighetens skull måste jag kanske säga några självklarheter. Jag är medveten om att det finns politiker som trampar snett -- visst är det så -- liksom det finns sådana som trampar snett inom alla möjliga andra grupper i samhället. Sådant skall naturigtvis avslöjas i den allmänna debatten så att väljarna kan dra sina egna slutsatser. Men jag vänder mig emot att man karakteriserar politiker över lag -- politiker, som jobbar och sliter i kommunal nämnder och styrelser på alla möjliga poster i samhället -- som nästan halvkriminella. Vad blir det för demokratisyn över huvud taget i samhället, om inte någon vågar stå upp och ta tag i den är debatten? Jag vet att det är farligt att sticka upp huvudet i en sådan här diskussion. Jag kan mycket väl tänka mig morgondagens tidningsrubriker, nämligen att det är jättefint att förorda etiska regler för politiker. Det anses upphöjt och bra. För övrigt vet inte folk vad etik betyder. Det är ett utländskt ord, men det är vackert och det ger ett intryck av att man är litet förnämare och finare än alla andra. Vi i konstitutionsutskottet har funderat över etiska regler och vi har funnit att vi inte klarar av att utforma några sådana, men vi befinner ju oss på grundskolenivå, enligt Hugo Hegeland. Men, Hugo Hegeland -- som jag antar har klivit ur grundskolan -- formulera då dessa regler, så att vi en annan gång kan ta ställning till konkreta förslag! Denna uppmaning riktar sig också till Barbro Westerholm. Hur skall en regelsamling i etik för politiker se ut? Lägg fram konkreta förslag i stället för att använda allmänna talesätt, så att vi har någonting att diskutera!

Fru talman! För att anknyta till detta med personval vill jag fråga Hugo Hegeland om det är etiskt försvarligt eller ej att gå in för personval. Jag är litet osäker om Hugo Hegelands uppfattning i den frågan, efter det anförande om personval som han tidigare höll. Från ärade riksdagskolleger som anser sig vara kunniga och duktiga när det gäller etik och moral begärde jag några konkreta förslag som vi i konstitutionsutskottet kan ta ställning till. Barbro Westerholm citerade nya testamentet -- allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är en fin sats, mycket bra. Är det detta som skall vara den etiska regeln för politiker? Hugo Hegeland talade om de tio budorden. Det är inget fel på de tio budorden. Är det dessa som skall utgöra den etiska regelsamlingen för politiker? Jag har velat föra ned diskussionen på denna litet mer konkreta och mänskligt begripliga nivå för att de som ständigt gör utsvävningar, inte bara här utan också ute i den allmänna debatten, skulle få något motord och för att något krav skulle ställas på dem att visa att de är tillräckligt moraliskt högtstående för att tala om vad det är för en moral som de själva står för.

Fru talman! Vi visste alla hur beroende socialdemokratin är av LO. Vi visste att det socialdemokratiska partiet, regeringen och LO stöder varandra med ekonomiska bidrag i utbyte mot lagar och stöd i valkampanjer. Men Feldts bok blev även för mig faktiskt en nyhet. Jag var inte klar över att ett mycket nära samarbete vid regelbundna träffar, överläggningar och diskussioner i snart sagt varje politisk fråga förekom och att frågorna skulle förankras i LO innan den uppenbarligen över huvud taget diskuterades i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Att det fanns något som hette lilla LO/SAP-gruppen kände jag inte till. Men nu har vi fått ytterligare bekräftelse på det beroende som finns mellan det socialdemokratiska partiet och regeringen och regeringsmakten och en intresseorganisation som ju LO utgör. Det ges i Feldts bok också exempel på vilka uttryck detta kan ta sig. Jag citerar ur boken: ''Till slut sade Stig Malm rent ut till oss att LO:s stöd för partiet i valet nu hängde på att vi gick dem till mötes i semsterfrågan.'' På en annan sida berättas det om en gåva på 50 organisationsanslutning, dvs. att det inte är enskilda individer som ansluts till partiet utan fackliga avdelningar. Ett av syftena med detta är naturligtvis att möjliggöra det fortsatta penningflödet och LOs inflytande över partiets politik och nomineringarna till kommuner, landsting och riksdag. Att det förekommer otillbörliga påtryckningar har vi under senare år fått allt fler exempel på. Fackliga avdelningar har hotat med att dra in sitt stöd, om inte socialdemokratin har utnämnt t.ex. en viss socialchef. Vi reservanter anser nu att det är dags för riksdagen att göra ett uttalande om att anslutning av organisationer till politiska partier inte bör förekomma. Vi vet ju alla att kollektivanslutningen som nu är avskaffad blev avskaffad just på grund av den opinionsbildning som skedde utanför det socialdemokratiska partiet, bl.a. på grund av de uttalanden som riksdagen under många år gjorde. Det är min förhoppning att denna typ av uttalanden så småningom också kommer att leda fram till att den här organisationsanslutningen kommer att avskaffas. Det kommer kanske att ta åtta tio år. Vi måste först invänta att miljöpartiet, om partiet nu kommer att finnas kvar i riksdagen efter nästa val, och vänsterpartiet ansluter sig till den här typen av uttalanden. Det har ju alltid diskuterats om den här saken inte är en intern fråga för LO och socialdemokraterna. Partierna är ju grundelementen i vår demokrati. Det hela vilar ytterst på principen en man eller kvinna och en röst. För att återkomma till den diskussion som vi hade i det tidigare ärendet vill jag säga att jag inte tror att det gagnar möjligheterna att föra en kraftfull politik om partierna i alltför hög grad är beroende av diverse särintressen, så att man inte kan hävda allmänintresset tillräckligt kraftfullt. Detta är bakgrunden till att jag tycker att riksdagen har med den här frågan att göra. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation

Fru talman! Jag tror att det var Hans Nyhage som påpekade att det här är ett gammalt debattämne. Här i riksdagen är det ofta gamla debattämnen som vi diskuterar. Just det här debattämnet känns minst sagt avslaget, eftersom kollektivanslutningen inte längre existerar och inte längre borde vara ett problem. Trots detta vill nu de borgerliga partierna, med stöd av miljöpartiet, införa ett förbud mot något som alltså inte längre existerar. Låt mig göra en tillbakablick och se hur frågan har behandlats under årens lopp. Det ger inte bara perspektiv på frågan, utan det visar också att det har skett en markant åsiktskantring inom framför allt centern och folkpartiet. Under 70-talet och i samband med den stora grundlagsreformen diskuterades ju bl.a. kollektivanslutningsfrågan mycket ingående. Moderaterna ville redan då i grundlagen införa bestämmelser mot kollektivanslutning och detta med den motivering som Hans Nyhage här i dag har framfört med frenesi. Moderaterna var alltså inte då främmande för att gå in och i detalj reglera organisationernas inre arbete och inre verksamhet. Från folkpartiets och centerns sida var man däremot då betydligt försiktigare. Riksdagen skulle i första hand uttala sig emot kollektivanslutningen, sade man. Genom åtgärder från partiernas sida i form av opinionsbildning och fri diskussion skulle man få till stånd en ändring. Centern och folkpartiet motiverade sin inställning med att man ogärna ville ge sig in på en lagreglering av organisationernas inre verksamhet. En sådan reglering kunde nämligen få negativa konsekvenser på det organisationsrättsliga området, sades det då. I grundlagberedningens betänkande som centern och folkpartiet tidigare har åberopat heter det att det är nödvändigt att visa stor varsamhet. Om däremot otillfredsställande förhållanden uppstår, får man i första hand sätta sin lit till den offentliga debatten och kritiken. Ett lagstiftningsingripande kan te sig påkallat endast om kritiken står maktlös inför obestridliga missförhållanden, skrevs det i grundlagberedningens betänkande. Under åren 1976--1982, då vi hade borgerliga regeringar och en borgerlig majoritet i riksdagen, presenterades inget lagförslag om förbud mot kollektivanslutningen. Riksdagsmajoriteten uttalade sig visserligen mot kollektivanslutningen. Det rörde sig om opinionsbildning, men något lagförslag presenterades aldrig under dessa år. Nu när kollektivanslutningen inte längre existerar vill man lagreglera. Fru talman! En märklig omsvängning har skett inom centern och folkpartiet. Tidigare har man av principiella skäl velat undvika en lagreglering, men nu tycks man ha blivit besatt av den moderata korstågsandan mot socialdemokratin och arbetarrörelsen. Från att tidigare ha varit helt ensamma om ett grundlagsfäst förbud har nu moderaterna fått sällskap av centern och folkpartiet. Fru talman! När det sedan gäller förslagen om att i lag införa förbud mot den s.k. organisationsanslutningen vill jag framhålla följande. Numera kan man alltså bara individuellt, dvs. efter egen ansökan, bli medlem i det socialdemokratiska partiet. För lokala fackliga organisationer finns det en möjlighet att genom beslut organisationsansluta sig till den lokala arbetarkommunen. Detta innebär att det är organisationen som ansluter sig som juridisk person och inte dess medlemmar. Medlemmarna i den organisationsanslutna fackföreningen blir således inte medlemmar i det socialdemokratiska partiet, men den lokala fackliga organisationen får på detta sätt möjlighet att vara med och påverka i det socialdemokratiska partiet, att föreslå kandidater, att föra fram förslag osv. I samband med behandlingen av motionerna om förbud mot organisationsanslutningen har utskottet fått de rättsliga aspekterna närmare belysta. Det framgår att lagregleringar av den art som föreslås i motionerna med den uppbyggnad som de politiska partierna har faktiskt kan få organisationsrättsliga konsekvenser som i dag inte fullt ut kan överblickas. Vidare är det principiellt betänkligt att reglera de politiska partiernas inre arbete. Det bör också ankomma på de fackliga organisationerna att själva fatta beslut i egna angelägenheter. Utskottsmajoriteten står alltså fast vid sin ståndpunkt, att man inte skall införa några förbud, utan man skall avstyrka förslagen om förbud mot organisationsanslutningen. Fru talman! Det finns ett nära samarbete mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen. Denna samverkan har sina rötter långt tillbaka i arbetarrörelsens historia. Genom att arbeta på två fronter -- den politiska, i kommuner, landsting och riksdag, där man utnyttjar den allmänna och lika rösträtten, samt den fackliga, där man genom förhandlingar med arbetsgivarna förbättrar de anställdas villkor -- har arbetarrörelsen steg för steg förbättrat villkoren för de många vanliga människorna i vårt land. Reformer som lagstadgad semester, ATP, allmän sjukförsäkring, en demokratisk skola, utbildning för alla, lagstiftning på arbetsmiljöområdet och på arbetsrättens område är några exempel på resultatet av denna samverkan. Genom samarbete och demokratiska kollektiva beslut har tryggheten, friheten och mångfalden ökat för den enskilda människan i vårt land. Facklig och politisk samverkan kommer att vara nödvändig i framtiden. Det kommer alltid att finnas en höger--vänster-skala i politiken. Om de många vanliga människornas intressen skall värnas, behövs ett socialdemokratiskt parti med bred förankring bland löntagarna som motvikt, inte bara mot de borgerliga partierna, utan inte minst mot näringslivet och mot den borgerliga pressens dominans. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i detta betänkande.

Fru talman! Debatten om kollektivanslutningen är avslagen, anser Sören Lekberg. Kollektivanslutningen existerar inte längre, påstår han. För tillfället existerar den inte i dess tidigare form, däremot i form av organisationsanslutning och den är lika odemokratisk. Numera kan man bli individuellt ansluten till det socialdemokratiska partiet, framhåller Sören Lekberg med stolthet. Vilket framsteg efter 100 år som parti! För oss moderater har den frivilliga anslutningsformen alltid varit fullkomligt självklar. För tillfället existerar alltså inte kollektivanslutningen, men vilka garantier har vi för framtiden? Vilka garantier finns för att socialdemokraterna inte åter, när tillfälle ges, kommer att tillgripa denna anslutningsform? Om Sören Lekberg nu menar allvar med att kollektivanslutningen för alltid är borta, vad finns det då för rimligt skäl att säga nej till ett grundlagsskydd i sammanhanget? Vad finns det för rimligt skäl att inte medverka till grundlagsskydd, om man verkligen menar allvar med att kollektivanslutningen definitivt är borta? Jag vill fråga Sören Lekberg: Varför kan inte socialdemokraterna använda sig av en demokratisk form för medlemsanslutning, i likhet med alla övriga partier här i riksdagen? Varför måste man till den individuella anslutningen även koppla den icke-demokratiska organisationsanslutningen? Jag är tacksam för svar på de frågorna.

Fru talman! Vad är den reella innebörden, Sören Lekberg, av organisationsanslutningen för medlemmarna i en organisation? Jo, den exakta innebörden är att medlemmarna genom sina medlemsavgifter tvingas stödja en politisk verksamhet som de tar avstånd från, och sådant betackar de sig för. Därför är just organisationsanslutningen icke-demokratisk. Den saken är solklar. Socialdemokraterna vill inte lägga det hinder i vägen som ett grundlagsskydd innebär beträffande ett återinförande av kollektivanslutningen. Man vill ha den möjligheten när tillfälle bjuds. Det är den sanna innebörden av den negativa inställningen till ett skydd mot tvångsanslutning till ett visst parti. Det vore ju oerhört lätt för socialdemokraterna att ansluta sig till detta krav om de verkligen menade allvar när det gäller detta med att kollektivanslutningen för all tid är borta. Men, fru talman, så är icke fallet!

Fru talman! Vi behandlar nu, som Margareta Gard påpekar, ett förslag till ändring i produktsäkerhetslagen. Produktsäkerhetslagen, som nu funnits ett tag, har till ändamål att motverka att varor och tjänster orsakar skador på person eller egendom. För att åstadkomma detta kan en näringsidkare åläggas att lämna säkerhetsinformation eller t.o.m. förbjudas att tillhandahålla varorna eller tjänsterna. Det är marknadsdomstolen som efter ansökan av konsumentombudsmannen prövar frågan om ålägganden eller förbud enligt lagen. Organisationer med konsumenter, arbetstagare eller näringsidkare som medlemmar har en s.k. subsidiär talerätt i marknadsdomstolen. Detta är vad som gäller inom landet. Nu föreslås en ändring av produktsäkerhetslagen, eller rättare sagt en komplettering, som innebär att en näringsidkare skall kunna förbjudas att exportera en vara som medför särskilda risker för allvarliga personskador. Vi i vänsterpartiet tycker att detta är ett bra förslag. Vi har mycket svårt att förstå att en vara som är farlig för någon här i landet skall kunna säljas till någon annan. En produkt, en konsumentvara, som är farlig för mig eller mina barn är naturligtvis också farlig för en kvinna i Spanien och hennes barn, oavsett om Spanien tillhör EG eller ej. Vi anser alltså att detta är ett bra förslag. Men vi vill komplettera det på en punkt, och det skall jag återkomma till. Jag vill något kommentera de borgerliga partiernas inställning till den föreslagna ändringen i produktsäkerhetslagen. Det är kanske inte så förvånansvärt att moderata samlingspartiet och folkpartiet motsätter sig denna ändring. Man säger att det finns påtaglig risk för att EG kommer att rikta invändningar mot den föreslagna lagändringen. Man låter sig därmed nöja och yrkar avslag på propositionen. Desto anmärkningsvärdare är det att centern tycks ha hamnat i knät på sina borgerliga bröder i detta ärende. Detta kommer att framgå i diskussionen om det ärende som behandlas härnäst, nämligen näringsutskottets betänkande 32. Också det betänkandet handlar om hinder för export av farliga varor. Det gäller i detta fall vissa kemikalier och återutförsel av livsmedel. I näringsutskottet har centerpartiet inget emot att vi skall hindra export av sådana varor, men däremot har centerpartiet i lagutskottet invändningar mot en lag som förhindrar export av farliga varor. Jag anser att detta är anmärkningsvärt, och jag har svårt att förstå hur man kan vara emot export av farliga konsumentvaror men däremot inte export av livsmedel i vissa fall. Men centerpartiet får väl svara på hur det kommer sig att man gjort detta ställningstagande. Vi i vänsterpartiet vill i huvudsak yrka bifall till vår motion, men vi vill göra en komplettering. Vi anser att det som gäller i Sverige, nämligen att organisationer av konsumenter, arbetstagare eller näringsidkare har subsidiär talerätt i dessa frågor inför marknadsdomstolen, även skall gälla vid export av farliga varor. Vi vill alltså så litet längre än propositionen. Vi har inte fått majoritet för vårt förslag och har därför reserverat oss till förmån för vår motion. Detta förslag emanerar ursprungligen från produktåterkallelsekommittén, vars arbete ligger till grund för propositionen. Kommittén föreslog samma sak, nämligen att en sammanslutning av konsumenter, arbetstagare eller näringsidkare skall ha subsidiär talerätt också i frågor om exportförbud. Enligt denna kommitté föreföll en sådan ordning mycket ändamålsenlig. Vi kan inte finna några skäl till att frångå detta förslag eller några bärande invändningar. Vi anser snarare att allt talar för att kommitténs förslag borde gälla. Till dem som har de största kunskaperna om effekten av export av farliga varor till exempelvis tredje världen, hör naturligtvis de som arbetar med solidaritetsarbete och u-landsbistånd. Med hänsyn till att ett sådant arbete utgör en inte oväsentlig del i konsument och arbetstagarorganisationernas verksamhet, framstår det enligt vår mening som uppenbart att också dessa sammanslutningar bör ha talerätt i frågan om exportförbud. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 2 till betänkande LU31.

Fru talman! Av Margareta Gards senaste inlägg framgår med all tydlighet att hon inte tycks ha särskilt stor erfarenhet av internationellt arbete. Hon nedvärderar mycket kraftigt de rekommendationer som antas av internationella organ. Jag sade särskilt att den rekommendation som är antagen inom OECD innebär att de varor som är återkallade inom resp. land inte heller skall exporteras. Där finns alltså bindande rekommendationer. Den rekommendation som Nordiska rådets plenarförsamling antog för ett par år sedan är ett av skälen till att Sverige nu är på väg att anta en lagstiftning. Norge har redan gjort det tidigare, och rätt snart kommer även andra länder att göra det. Inom EG var det intressant att när produktsäkerhetsdirektiven behandlades i plenarförsamlingen, krävde flera ledamöter uttryckligen ett förbud mot export av farliga varor. EG-kommissionen har redan sagt att den är positiv till att lösa den frågan, men det är inte säkert att man vill lösa den via den produktsäkerhetslagstiftningen, utan man vill se om man kan finna andra vägar. EG-kommissionen har emellertid inte uttalat någon annan uppfattning när det gäller målet att uppnå ett förbud mot export av farliga produkter. Redan i den utredning som ligger till grund för det svenska lagförslaget, som vi nu behandlar, sade man att en komplettering av produktsäkerhetslagen med en exportklausul mycket väl kan utgöra ett led i EG-anpassningen på området. Men det här fäster tydligen Margareta Gard inte något som helst avseende vid. Hon går helt på vad ett par reservanter i utredningen sade och vad kommerskollegium har sagt i sitt remissvar. Man skulle bara skjuta frågan på framtiden. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att Margareta Gard inte har något som helst sinne för solidaritet med människor i andra länder. Margareta Gards horisont sträcker sig tydligen inte över Sveriges gränser, utan hon ser enbart till vår egen situation. I de här frågorna måste vi faktiskt ha mer vidgade perspektiv.

Fru talman! Margareta Gard säger att solidaritet kan visas på många olika sätt. Då skulle det vara mycket intressant att nu av Margareta Gard få besked: På vilket sätt vill moderata samlingspartiet visa solidaritet med människor i andra länder, när man i dag yrkar avslag på denna relativt enkla lagändring, som skulle ge oss möjligheter att visa solidaritet med folken i andra länder? Margareta Gards alternativ i dag är bara att säga nej. Men finns det något annat alternativ? Visa då det!
Fru talman! Det är faktiskt så att vi har en produktsäkerhetslag som är ganska omfattande, och den har ju sin verkan. Sedan är inte jag lika misstänksam mot företagare och näringsidkare som Lennart Andersson är. Även de har ett ansvar gentemot andra människor och andra länder.

Fru talman! Jag nämnde i mitt inledningsanförande att flera andra länder redan har den lagstiftning som vi nu är på väg att anta i Sverige. I de länderna har parlamentarikerna redan tidigare insett nödvändigheten av att ha en sådan här lagstiftning. Jag är också övertygad om att under det närmaste året fler länder kommer att anta motsvarande lagstiftning. Men det tycks inte hjälpa, utan Margareta Gard tycker att Sverige skall stå ensamt vid sidan om. Från majoritetens sida har vi en helt annan uppfattning. Vi anser att vi här i landet behöver ha den beredskap som den utökade lagstiftningen ger oss -- så att vi kan sätta in åtgärder om det skulle visa sig nödvändigt.

Fru talman! Eftersom den här frågan har behandlats ganska ingående här i kammaren när vi diskuterade lagutskottets betänkande skall jag försöka begränsa mitt inlägg. Dessutom har ju Margareta Gard i det här fallet avstått från att yrka bifall till reservationen i betänkandet. Vad man kanske dock kan påpeka är att utskottsmajoriteten har ansett det värdefullt och befogat att för sådana här fall skapa möjlighet att reglera ingrepp mot export av farliga varor och även möjlighet att begränsa utförsel av redan införda farliga varor. Vi kan också konstatera att i ett avsnitt i propositionen behandlas ganska ordentligt frågan om detta är förenligt med GATT och EG. Där har man bedömt detta utifrån redan vedertagna internationella regler. Därmed, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag och avslag på reservationen.

Fru talman! Även från miljöpartiets sida är vi beredda att säga ja till de här lagförslagen. Det är viktigt att exporten av farliga varor från Sverige avvecklas. Huvudregeln, tycker vi i miljöpartiet de gröna, bör naturligtvis vara att sådana varor som anses skada svenskar inte skall exporteras för användning i andra länder. Det är den enda moraliskt försvarbara grundinställningen. Vi som bor i Sverige bör vara lika angelägna att skydda människor i andra länder mot skada som vi är angelägna att skydda dem som bor i vårt eget land. Vi tror att de här lagförslagen, när de blir lag, kommer att vara ett steg i rätt riktning. Vi hoppas och förväntar oss att de kommer att tillämpas strikt. Då kommer de att göra nytta. Därför accepterar vi förslagen, även om vi tycker att de är oklart utformade.

Fru talman! Från miljöpartiets sida beklagar vi den utveckling som innebär att sparbankerna nu anser sig vara tvungna eller i alla fall är angelägna att vidta den här ombildningen av sin verksamhetsform. Det betyder faktiskt att verksamhetsformen blir en annan än den som har använts så länge och som har givit sparbankerna deras särart. Den särarten har man markerat i sitt namn genom att kalla sig för sparbank. Det är alltså en speciell associationsform. Den har en mer än 100-årig historisk förankring. Vi tycker att de sparbanker som väljer att lämna den här associationsformen inte längre skall få kalla sig för sparbanker. Därför vill jag ställa mig bakom reservation 1 i betänkandet. Vi tycker, fru talman, att det också är viktigt att man utreder associationsformer inom näringslivet som inte bara är baserade på vinstmaximeringsprincipen. Vi tycker att den associationsform som sparbankerna representerar är värd att få leva vidare. Det finns ju i dag associationsformer som stiftelser, kooperativa företag och ekonomiska föreningar. De fungerar i och för sig, men har fått ganska liten anslutning. Vi tycker att det vore värdefullt om man genom en utredning kunde klargöra vilken stimulans som kan behövas för att de här associationsformerna skall användas bredare. Utredningen bör också klargöra vilka hinder för deras användning som föreligger. Det kan hända att en sådan utredning visar på behov av vissa förändringar. Jag vill även ställa mig bakom reservation 2 till betänkandet.

Fru talman! I detta betänkande från näringsutskottet behandlas regeringens proposition om ändring i sparbankslagen avseende ombildning av sparbankerna till bankaktiebolag. Den lagändring som föreslås har till syfte att möjliggöra en strukturförändring inom sparbankssektorn. Ombildningen av bankaktiebolagen ger sparbankerna möjlighet att öka det egna kapitalet, även på annat sätt än genom vinstavsättningar. Att det är angeläget att vidmakthålla sparbanksrörelsens speciella karaktär, nämligen att främja sparsamheten i vårt land, framgår tydligt av propositionen, där det föreslås att aktierna i det nybildade bankaktiebolaget överförs till en särskild stiftelse med syfte att främja sparandet. Med anledning av en motion från miljöpartiet de gröna har två reservationer fogats till betänkandet. I den första reservationen vill man förbjuda en sparbank som övergått till bankaktiebolag att använda namnet sparbank. Utskottsmajoriteten anser att syftet att främja sparandet kvarstår och att bankaktibolaget ingår i en sparbankssfär med majoritetsägande. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. I reservation 2 föreslås en utredning om vissa associationsformer i syfte att begränsa möjligheten till vinstmaximering. Utskottsmajoriteten har även i detta fall funnit det omotiverat med en utredning och avstyrker således reservationen. Med den motiveringen, fru talman, yrkar jag avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan i detta betänkande.

Fru talman! Det finns inga omedelbara samband som säger att den oordning som jag talade om, bara beror på driftsformen. Det är helt klart. Men detta breda ägande och det intresse, som jag utgår ifrån har präglat ägandet i sparbanksrörelsen, har syftat till att främja just sparandet. Jag tror att övergången till annan associationsform faktiskt innebär stora risker för ett mer ansvarslöst ägande. Faktum är ju att grundtanken i aktiebolagslagen just är att det personliga ansvaret skall suddas ut och försvinna. Detta är någonting som vi kommer att återkomma till i andra sammanhang, fru talman. Jag vidhåller att detta är en på många sätt trist utveckling. Det enda vi kan göra åt den är att åtminstone vädja till kammarens ledamöter om att sparbankerna inte skall få behålla namn som har tillkommit på den tid när de hade ädlare syften. Där ser vi nu en urholkning. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservation

Fru talman! Jag vill bara helt kort kommentera det som föreslås i reservationen om att namnet sparbank inte skall få användas av de nya bankaktiebolagen. Det finns begränsningar när det gäller detta i propositionen. Om det visar sig att ägarförhållandet förändras och majoritetsägandet går till andra än de som finns inom sparbanksrörelsens banksfär, kommer man att ompröva namnfrågan. Det tycker jag är ett tillfredsställande svar. Det bör även tillfredsställa miljöpartiet.
Fru talman! Det är ju värdefullt om man kommer att ta ett sådant steg i framtiden och göra en omprövning av detta. Vi tycker att det hade varit rejälare att skriva in det villkoret för att få bära beteckningen sparbank vidare. Jag skall inte förlänga det här replikskiftet. Jag vill bara konstatera att det tyvärr visade sig med skrämmande tydlighet i går att bankinspektionen inte har kunnat -- diskret uttryckt -- förutse den ganska dramatiska och ekonomiskt sett katastrofala utveckling som har ägt rum. Det är ungefär så man får tolka föredraganden. Man kunde mycket väl och vältaligt förklara hur det hela gått till efteråt, men man kunde inte se det i förväg. Jag är övertygad om -- det är tråkigt att jag måste ha en litet dyster inställning -- att den ökade storskaligheten i bankväsendet, inkl. sparbanksväsendet, kommer att leda till en ytligare ekonomi. Därför tycker vi att det är trist att sparbankerna dras in i detta.

Fru talman! ''En central filmpolitisk uppgift är att slå vakt om den svenska filmproduktionen. Vi behöver svensk film för att bevara vår nationella identitet på ett område som domineras av multinationell produktion för en världsmarknad.'' Det säger kulturministern i propositionen som ligger till grund för det betänkande vi behandlar i dag. Jag vill i det sammanhanget uttala tillfredsställelse över att kulturministern är med oss här i dag, som han har varit så många gånger förr, när kulturfrågorna behandlas i riksdagen. För oss ledamöter är det en stimulans. Folkpatiet liberalerna delar den uppfattning som kulturministern framför i propositionen. Jag kan också lägga till att svenskt filmskapande är en av de konstarter som rönt den största uppmärksamheten ut över hela världen. Kulturministern följer dock inte upp sina vackra ord i budgetpropositionen genom att ställa till förfogande de tillfälliga resurser som erfordras för att i den behovssvacka som nu råder upprätthålla den svenska filmproduktionen. Eftersom riksdagens del i filmpolitiken är att anvisa anslag för ett upprätthållande av produktionen, kan det i det här sammanhanget vara lämpligt att jämföra filmkonsten med annan kulturell verksamhet, t.ex. teater och musikinstitutionerna. Dessa är helt beroende av statliga och kommunala anslag för att kunna fullfölja sina uppgifter och gestalta ett rikt kulturliv. Det är viktigt att lägga fast att det kommer de att vara också i framtiden. De filmpolitiska insatserna däremot har ända fram till 1960-talet finansierats av branschen. Därefter har staten gradvis ökat sina insatser, men fortfarande bär branschen huvuddelen av kostnaden för Filminstitutets verksamhet. Nu har antalet biobesökare och videohyrare minskat, och filminstitutet får in minskade bidrag från branschen. En särskild utredare skall nu se över filmstödet. I direktiven talas bl.a. om förutsättningarna för att få samtliga filmvisare, även television i mark och kabelnät, att ta sitt ansvar för att produktionen skall kunna upprätthållas. Folkpartiet liberalerna delar kulturministerns uppfattning att denna utredning måste genomföras och att det i det sammanhanget också är viktigt att filminstitutets verksamhet analyseras och utvärderas. Men, fru talman, varför vill då inte regeringen ge möjligheter att upprätthålla produktionen den tid som ligger närmast framför oss? Vi har det bra här i Sverige. Det talas i dessa dagar mycket om att företag lämnar landet och investerar i andra länder, där de anser att investeringsklimatet är förmånligare. Arbetslösheten har fördubblats sedan förra året. I det läget är det mycket beklagligt om vi också förlorar filmskapare. En levande inhemsk kultur, som statsrådet talar så vackert om, är i tider av stagnation om möjligt ännu mer betydelsefull än i tider av optimism och framtidstro. Kulturen är dessutom, anser jag, en smörjolja -- om jag får använda det uttrycket -- för att skapa just den tillförsikt och framtidstro som vi behöver. I det sammanhanget spelar filmen tillsammans med andra kulturformer en central roll. Dessutom är det viktigt att än en gång påminna om att eftersom huvudparten av kostnaderna finansieras av branschen, är de insatser som staten behöver göra mycket marginella. Det är endast att beklaga att regeringen och utskottets majoritet inte ställer upp för att täcka det, som vi hoppas, tillfälliga hålet i anslaget. En ljuspunkt finns i att samtliga oppositionspartier är beredda att ge de resurser som erfordras för att bevara det oersättliga kulturarv som vi har i de svenska filmerna. Det anslaget är också avsett att täcka kostnader för övrig filmkulturell verksamhet. Herr talman! Folkpartiet liberalerna har föreslagit att filmanslagen skall räknas upp med närmare 40 milj.kr. Genom det utökade anslaget skulle produktionen av svensk film kunna upprätthållas i önskvärd omfattning. Det är beklagligt att vi fått gehör endast för den del av uppräkningen av anslaget som gäller filmkulturell verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 3

Herr talman! När vi nu debatterar stödet till svensk film är det föranlett av att regeringen har lagt fram en proposition om en förlängning av nu gällande avtal under 18 månader. Den förlängningen innebär att det blir ett minskat stöd till filmproduktionen. Det får naturligtvis den effekten att det blir en minskad svensk filmproduktion. Det blir större tveksamhet när det gäller att satsa på produktioner som inte är garanterade publiksuccéer. Därmed blir hela filmproduktionen smalare, enligt centerns uppfattning. Åter har kulturutskottet på en punkt gjort det hela bättre än vad som föreslogs i propositionen, och det är när det gäller de filmkulturella ändamålen. Det kommer naturligtvis att vara betydelsefullt när det gäller att rädda gammal film. Utskottets ledamöter har varit på plats och tagit del av det arbete som sker. Om vi hade bifallit förslaget i propositionen skulle man ha fått slå ned betydligt på ambitionen att rädda gammal film. Det är kulturskatter. Förhoppningsvis kommer eftervärlden att tacka utskottet och riksdagen för att vi företog den här förbättringen. I centermotionen som väcktes med anledning av propositionen föreslår vi en rad åtgärder. Förslagen kan indelas i två grupper. Dels är det riktlinjer för vad vi tycker är värdefullt att stödja i den produktion som i dag finns, i filmverksamheten. Dels är det förslag som gäller anslagen. Dem får man närmast se som en uppehållande verksamhet så att anslagen inte sjunker alltför lågt och får till resultat stora nedgångar i produktionen. Centern föreslår i sin motion att riksdagen skall satsa 20 milj.kr. utöver regeringens förslag. Av detta har det nu blivit en utskottsmajoritet som tar i anspråk 5 miljoner av dessa pengar för filmkulturella ändamål, medan resterande 15 miljoner ligger fast i centerreservationer till betänkandet. I de reservationerna tas naturligtvis produktionen av långfilm upp. Vi är där beredda att ge tillskott utöver vad avtalet ger. Det är också fråga om kortfilm. Kortfilm är ju en konstart som kanske är mindre uppmärksammad. Det är naturligtvis färre besökare som tittar på kortfilm, men det är en viktig konstart. Det finns också ett mycket stort behov av stöd till dem som sysslar med kortfilm. De kommer ofta i skymundan. Det tycker vi är synd -- här grundläggs mycket av filmskapandet, här grundläggs mycket av den kunskap som behövs när man kommer att producera längre filmer, filmer för en bredare pubik. Centern vill också stödja den lokala filmverksamheten. Vi har av tidigare talare hört att stödet kanske bara skulle rikta sig till ett slags organisation. Det är inte riktigt. Låt oss titta på utvecklingen i vårt land på biografsidan. Det är många orter som saknar biografer. Där har människor över huvud taget inte möjlighet att se film. Det har kompletterats genom att Folkets hus, bygdegårdar, osv. har möjlighet att visa film. Det är enligt centerns uppfattning viktigt att de får fortsatt möjlighet till det. För detta behövs ett stöd, eftersom publikunderlaget på dessa orter naturligtvis är mindre än på de stora orterna. Centern hävdar alltså inte att film bara skall kunna ses av människor på stora orter där det finns ett stort publikunderlag, eller att det är bara film som är de garanterade kassasuccéerna som skall kunna ses. Det finns i centerns Sverige plats för en mångfald, även på det här kulturella området, som leder till att även människor med smalare intressen får möjlighet att nära eller på sin hemort ta del av sådana kulturaktiviteter. Stödet till biograferna minskas nu, och även till den verksamheten är vi i en centerreservation beredda att anslå mer medel. Herr talman! Det kommer naturligtvis att bli ytterligare debatter om filmverksamheten i Sverige och om filmkonsten. Det kommer naturligtvis att ske med anledning av att förlängningen av avtalet, som gäller 18 månader, kommer att avlösas av ett nytt avtal. Dess innehåll vet vi ingenting om. Dessförinnan skall filmstödet, dess inriktning och omfattning, ha utretts. När den utredningen presenteras får vi naturligtvis anledning att återkomma till en bredare debatt om svensk filmverksamhet, vilka delar av den som de olika partierna prioriterar för fortsatt stöd och på vilket sätt de skall stödjas. I avvaktan på en sådan debatt, herr talman, yrkar jag nu bifall till reservationerna 6 och 11. Jag kommer att begära votering om de reservationerna. Jag stöder naturligtvis även övriga reservationer som är undertecknade av centerns ledamöter i kulturutskottet.

Herr talman! Jag vågar påstå att det var en missuppfattning från Gudrun Schymans sida. Jag vill också tillägga att kortfilm faktiskt är en bredare konstart än långfilmer producerade för biografer. Det produceras ju betydligt fler kortfilmer, och jag tror dessutom att betydligt fler människor på olika sätt har möjlighet att ta del av kortfilmerna som en intressant konstart.

Herr talman! Frågan om filmstöd har fått ovanligt stor uppmärksamhet under den gångna vintern. Suzanne Östen, som vi träffade förra året, lyfte ett varningens finger och sade: Bevaka filmavtalet! Därefter kom debatten i gång. Jag skall återge några rubriker från dagspressen som jag har samlat: Kortfilmen slås ut! Barnfilmen offras i kris. Nedläggningar hotar. Konstnärernas organisationer gick så långt att de publicerade ett brev i vilket påstods att man hade satt kniven i Filminstitutet avrättade sina efterföljare med helsidesrubriker som ''Krisen följd av långvarig vanvård''. Rubrikerna och texternas innehåll blev bara värre: ''Mord på Filminstitutet!'' ''En strypsnara runt svensk film''. ''Stoppa filmslakten''. Därefter gick kulturministern ut för att bemöta de värsta påståendena. Jag har strukit några meningar i mitt manus eftersom kulturministern är närvarande och själv kan säga vad han anser om filmavtalet. En viss balans blev det i Aftonbladets kulturbilaga om den svenska filmens påstådda förfall i och med rubriken: ''Den stora gråtvalsen''. Filminstitutet började under Ingrid Edströms ledning -- hon hade faktiskt kommit undan den värsta kritiken -- att rätta sig efter verkligheten eller började planera omdisponeringar. Men Filminstitutets tidning Chaplin skrev följande i sin ledarspalt: ''Just nu sätter vi hopp till kulturutskottet som genom ett extra anslag kan mildra effekterna av de huvudlösa beslut som finns förborgade i filmavtalet.'' Nu är vi här i kammaren i slutändan av processen -- för den här gången. Men, som någon sade, debatten kommer givetvis att fortsätta. Filminstitutet fungerar som en central institution för den svenska filmpolitiken och har som uppgift att ge ökade möjligheter för produktion av svensk kvalitetsfilm, ge barn och ungdom kulturell och nationell identitet och ge möjligheter att se film även utanför storstadsregionerna. Filminstitutet har även andra uppgifter, exempelvis att ta till vara och visa det filmkulturella arvet. Den uppgiften är svår med tanke på det smala språkområde som svenska språket utgör. Efter 60-talets erfarenheter, TVs intåg och minskade biobesök träffade man år 1963, som ofta har nämnts här, ett internationellt sett unikt avtal om det statliga filmstödet. Enligt detta avtal avsatte man 10 % av biobiljettinkomsterna till det nystartade Svenska Filminstitutet. År 1982 kom videobranschen in i bilden, och i avtalet ingick sedan videoavgifterna. Det kan sägas att marknaden kom att ge sin del av stödet till svensk film. Staten har därefter successivt gett medel till filmen genom direkt stöd. Filmbranschens parter och staten har som bekant förlängt avtalet från den 1 juli 1991 t.o.m. den 31 december 1992. Orsaken till detta korta avtal är bl.a. osäkerheten om TVs utveckling. I propositionen föreslås vissa förändringar av institutets styrelse. Avgifterna för hyrvideo och köpvideo minskas, men avtalsområdet vidgas. Detaljhandelns organisationer kommer med. Statens andel av totalfinansieringen kommer att öka. I propositionen föreslås också att en ny nämnd bildas, nämligen en produktionsnämnd för långfilm. De gamla garantinämnderna avskaffas. Filminstitutets roll förstärks med vissa undantag. Fraktstödet för film avvecklas, eftersom det har visat sig vara dåligt. Resurser hänvisas till Hittills har det gått bra att öka resurserna till svensk film, men förra året blev det sämsta publikåret någonsin. Även videobranschen har visat kraftigt vikande försäljningsresultat. Räknar man ihop filmavtalets inkomster och statens stöd så blir det totalt sett lägre intäkter för Filminstitutet, dvs. svensk film. Det rör sig om minus 20 milj.kr. Filmavtalet innebär också vissa omdisponeringar när det gäller olika poster. Långfilmen skall, som också har framgått av debatten i dag, prioriteras. När utskottet hade överblickat motionerna fann man att de handlade mycket om bidrag till filmkulturella ändamål, posten E. Från alla partier hade det motionerats inom detta område. Det gäller filmarkivet, Cinemateket, dokumentation, pedagogisk verksamhet, kontakter med utlandet osv. Man var mest rädd för att ingen skulle ta hand om restaureringen av gamla värdefulla svenska filmer, och då såg jag hur Greta Gustafsson/Garbo, skulle försvinna ur vår syn. Utskottet enades om att föreslå en ökning av anslaget utöver regeringens förslag med 5 milj.kr. till filmkulturella ändamål. Gudrun Schyman får tolka det hur hon vill, men jag såg faktiskt dessa filmer försvinna. Man kan faktiskt inte dra paralleller till situationen med kortfilm. I reservation nr 1 vill vänsterpartiet behålla den gamla fördelningen av medelsresurser avseende filmfonden. Utskottsmajoriteten anser att det bästa sättet att förstärka den nationella kulturen och språket är att öka anslaget till långfilmer. Moderaterna vill i reservation nr 2 ha tilläggsdirektiv till utredningen. Utskottsmajoriteten anser att direktiven till utredaren är tillräckliga. I uppdraget ingår att redovisa förutsättningarna för att samtliga filmvisare, även TV-företag som sänder till Sverige, skall kunna bidra till insatser för film. I reservation nr 3 från folkpartiet och vänsterpartiet och reservation nr 4 från centerpartiet föreslås en utökning av anslaget till filmfonden. Det skulle man göra redan nu. Jag hänvisar inte till utredningar, men det statsfinansiella läget tillåter just nu inte de föreslagna höjningarna. Vänsterpartiet har i reservation nr 5 yrkat på en ökning av produktionsgarantier till svenska kortfilmer. Med hänsyn till uppräkningen av anslagen är majoriteten inte redo att gå med på detta. Man kan inte dra de slutsatser som Gudrun Schyman har gjort här. I reservation 6 har oppositionen, förutom moderaterna, tagit upp speciella satsningar på kortfilm. I reservationen nämns konstnärsnämnden. Utskottet beslöt för några år sedan att överföra 2 miljoner till experimentfilm. Det är glädjande att många vill ha medel från denna satsning. Vi är dock inte redo att öka anslaget nu. I reservationerna nr 7, 8, 10 och 11 föreslås att visningsnämndens resurser skall ökas, stöd till biografer osv. Utskottet får faktiskt hänvisa till den utredning som är tillsatt och att avtalet är förlängt endast 18 månader. När det gäller reservation nr 9 tyckte jag att Ingrid Sundberg gjorde en ful anmärkning om att det socialdemokratiska partiets närstående organisationer skall få ut något via filmstödet. Det gällde Folkets Husföreningar. Jag ansluter mig till Gudrun Schymans påpekande att man undrar vilka hus som är tillåtna i det här sammanhanget. Jag har alltid ansett att Folkets Hus är öppet för alla människor, alla medborgare. Herr talman! Jag yrkar bifall till propositionen med den ändring som utskottet föreslår och avslag på reservationerna och motionerna som är fogade till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket. Jag skall bara ställa en fråga till Erkki Tammenoksa. Det är ont om pengar nu, och det är svårt att få statsbudgeten att gå ihop. Vi har diskuterat kulturfrågor gång på gång här. Genomgående har det gällt besparingar ifrån socialdemokraternas sida. Är det på något sätt ideologiskt betingat att eftersom man är tvungen att göra besparingar -- det gör alla partier i statsbudgeten -- måste man för att kunna rättfärdiggöra besparingar låta dem gå ut över alla områden och även kulturen? Behövs det besparingar på kulturområdet för att socialdemokraterna utåt skall kunna motivera besparingar på andra områden? Jag har kommit fram till slutsatsen att så måste det vara, eftersom man naggar de små anslagen på kulturområdet gång på gång.

Herr talman! Moderaterna har i huvudsak stött propositionen, och det är inte mycket jag kan säga till Erkki Tammenoksa. Jag kan dock uttrycka min glädje över att han tog upp tidningsskriverierna i samband med filmavtalet. Jag tycker att det är bra att de överord som kom till synes i stor del av den svenska pressen framgår av kammarens protokoll. Man blir litet fundersam när man sedan ser vissa partiers yrkanden på 20, 30 eller 40 miljoner i tillskott. Det må vara tillåtet att fundera över i vad mån en mera restriktiv press skulle ha åstadkommit mera restriktiva äskanden när det gäller anslag. Jag vill också uttrycka min glädje över att fraktstödet har försvunnit, vilket moderaterna länge har yrkat på. Antagligen kommer även spridningsstödet att försvinna. Här har det hänvisats till vad jag sade om den politiska inriktningen av det stödet, nämligen att det går till en socialdemokraterna närstående organisation. Jag har själv i åtskilliga år bott i en kommun där den enda samlingslokalen var Folkets Hus. Själv har jag sett både åtskilliga filmer och deltagit i andra aktiviteter i Folkets Hus. För moderaterna är detta en principfråga. På område efter område verkar vi för att kulturstöd i olika former inte skall användas för att gynna vissa politiska riktningar.

Herr talman! Jag förstår inte vad Lars Ernestam menar med att vi av ideologiska skäl skulle spara med osthyvlar. Faktum är ju att s-gruppen i kulturutskottet har gjort hedervärda insatser, och det vet Lars Ernestam. Kulturen har faktiskt fått ett stöd som vi utlovade i 1988 års valrörelse. Vad regeringen inte klarat av har vi i utskottet försökt rätta till. Jag minns mycket väl att man i 1988 års valrörelse publicerade de i kulturellt hänseende bästa kommunerna. Det visade sig att en mängd socialdemokratiska kommuner låg i toppen. I den absoluta toppen låg Södertälja, som tyvärr inte fick något pris för sin satsning, utan där blev det i stället ett maktskifte. Till Gudrun Schyman vill jag säga att vi inte lider någon brist på argument och inte heller är inkonsekventa i vår satsning på den filmkulturella. När Filminstitutet påvisade att man inte längre hade några resurser för att bevara och restaurera gamla filmer, påverkade detta den socialdemokratiska gruppens agerande i kulturutskottet. Jag hävdar alltså fortfarande att vi inte varit inkonsekventa i våra ställningstaganden när det gäller kortfilmen.

Herr talman! Socialdemokratiska kommuner har gjort både bra och mindre bra saker på kulturområdet. Men vad jag sade gällde den just nu aktuella situationen. När det skall göras besparingar, så som sker i årets budget, har kulturen alltid fått vara med och ta sin andel. Däremot har det inte gällt andra delar av den socialdemokratiska politiken, t.ex. avdragsrätten för fackföreningsavgifter och mycket annat. Är kulturen någonting som socialdemokraterna anser att man inte behöver skydda i besparingstider utan att kulturen måste ta sin del av besparingarna? Sker detta för att de stora grupperna skall förstå behovet av besparingar och att besparingarna då även måste göras på kulturens område? Det var den frågan jag ville ha belyst.

Herr talman! Låt mig inleda med att tacka den rad av talare som harangerat mig för att jag är här. Jag sätter naturligtvis värde på att min närvaro både noteras och uppenbarligen väcker tillfredsställelse. Samtidigt vill jag uttala att jag gärna både är här under dessa debatter och deltar i dem. Jag kan dock inte underlåta att nämna att jag emellanåt känner mig en smula ensam tillsammans med de få ledamöter som är närvarande i denna väldiga kammare. Vi trängs ju inte precis med varandra när vi för dessa debatter. Den här filmdebatten är värdefull och intressant. Den är det därför att den i hög grad visar en ambition från partiernas sida att stödja och utveckla svensk film. Den är intressant också som fenomen på den typ av desinformation som man nästan schablonmässigt anser sig ha rätt att sprida, t.ex. när Lars Ernestam gång på gång går upp och frågar varför besparingarna skall gå ut över kulturområdet. Det har inte skett några neskärningar på kulturområdet. Regeringen har inte föreslagit några sådana besparingar. På samma sätt talar Gudrun Schyman om nedskärningar av filmanslagen. Filmanslagen har föreslagits bli ökade. I den proposition som jag har överlämnat till riksdagen föreslås statsbidragen bli ökade. Det är sanningen. Det är de som struntat i att gå på bio som har dragit in sina bidrag, och det är därför det fattas pengar för Filminstitutet. Det är faktiskt den kommersiella verksamheten som har gått åt skogen, och det är därför det fattas pengar i Filminstitutet. Det beror alltså inte på att staten har dragit in några bidrag. Statsbidragen föreslås som sagt bli höjt. Videobranschen fick emellertid en enorm doppning, och många i denna kammare ser med tillfredsställelse att videouthyrningen har minskat. Men man måste i det stycket vara korrekt när man vill återge fakta. Jag tar gärna emot skällning över att jag är en usel kulturminister som inte omedelbart förmår att fylla de hål som uppstår när folk slutar gå på bio och slutar hyra videokassetter. Den skällningen kan jag ta, men jag tycker inte att det är rimligt att man gör gällande att anslagen skulle ha föreslagits bli sänkta. På den punkten tycker jag att det finns anledning att vara mer precis. Jag skulle vilja välja att i den här debatten ta upp ett resonemang som Gudrun Schyman initierade. Hon ställde frågan: Vad händer nu, vad händer härnäst? Sedan säger hon någonting som jag vill tillrättalägga: Nu har vi fått ett tillstånd som är nästan avtalslöst. Det är ju tvärtom. Regeringen har ju sett till att vi har avtalet kvar, eftersom vi inte ville ha ett avtalslöst förhållande. Detta är skälet till att vi måste ha ett provisoriskt avtal och att vi måste acceptera en sänkning av bidragen från de videouthyrare som har litet risiga affärer. Men jag tyckte att det var viktigt att avtalet fanns kvar, eftersom jag ser så stora värden i att en kommersiell bransch är med och tar sitt anvar. Jag vill, Gudrun Schyman, inte hamna i en situation, där skattebetalarna helt får ta ansvaret för svensk film och för Filminstitutets filmkulturella uppgifter, medan filmens affärsmän bara behöver ta ansvar för sina vinster och inte för sina förluster. Jag tycker att det är bra om de som verkar inom en bransch är med och tar ansvar också för annat än i snävaste mening sina egna affärer. Jag är litet förvånad över att Gudrun Schyman, som gör gällande att hon representerar en vänstersyn på tillvaron, tycker att man så ensidigt skall gynna affärsmän och befria dem från allt annat än det spekulativa ansvaret. Jag tycker att det vore dumt att göra det, Gudrun Schyman. Därför har vi sett till att avtalet finns kvar. Avtalet behöver emellertid formas om. I nuvarande form kommer det inte att kunna fylla sin funktion. Uppenbart är att de inte kan alstra de pengar som behövs. Under 1980-talet har det i själva verket varit ''bingo'' för Filminstitutet. Det finns inget kulturområde som har haft en så enorm tillväxt av sina resurser som filmen. Från 1982 har realvärdet ökat med 40 % och med 75 % från 1980. Det är alltså en mycket kraftig ökning som Filminstitutet och filmens verklighet har kunnat tillgodoräkna sig under den här perioden. Det beror naturligtvis på den videoboom som uppstod. Också de filmkulturella ändamålen har fått oerhört starkt ökade resurser under 1980-talet. Det har varit en realhöjning med 30 % under avtalsperioden, även om hänsyn tas till den sänkning av nivån som man kan tillgodoräkna sig under kommande budgetår med det provisoriska avtalet. Trots detta är den nivån 30 % högre än vid avtalsperiodens början. Detta är de fakta som gäller för filmen och filmarbetet. Men det hindrar inte att man om man har tömt fonderna, vilket man har gjort, inte kan göra en film i dag. Det är riktigt. Det är problem för den svenska filmproduktionen. Jag tycker att det är mycket viktigt att man ser till att man får tillbaka pengar, visar filmer så att folk betalar för att se dem. Det måste man göra. Det är viktigt att vi ser till att de televisionsföretag som visar filmer tillför Filminstitutet och filmproduktionen resurser. När vi i höstas i samband med avtalsförhandlingarna valde att fördela uppgifterna och fördela resurserna blev resultatet att det skedde en förändring av procentsatserna. Detta skedde därför att alla de som agerade, alla som uppvaktade mig, skrev brev och gjorde inlägg hävdade vikten av att vi håller produktionen kvar. Jag noterar den spänning som finns mellan Gudrun Schyman och andra deltagare i debatten. Gudrun Schyman talar just om behovet av produktion och produktionen som en grund för filmens fortsatta bestånd i Sverige, medan företrädare i övrigt i debatten pekar på de filmkulturella ändamål som Filminstitutet har ansvaret för. Vad tänker sig regeringen då för framtiden? Jo, framför allt har jag sett det -- det började jag med att säga -- angeläget att vi behåller ett filmavtal. Går det inte, måste vi finna andra former. Men innan vi ger upp den tanken vill jag ha en ordentlig och rejäl översyn av filmområdet. Jag har därför uppdragit åt landshövdningen Jan Rydh att som utredare av filmpolitiken belysa målen för den statliga svenska filmpolitiken, redovisa alternativa modeller för kulturpolitiska insatser, analysera det nuvarande filmstödets rationalitet och effektivitet samt redovisa förutsättningarna för ett nytt avtal och i övrigt analysera frågor som har betydelse för svensk film. Det är den uppgiften som utredaren har. Svaret på frågan är alltså: Regeringens avsikt är att skapa förutsättningar för en offensiv och framgångsrik filmpolitik också i fortsättningen, vilket den hittillsvarande filmpolitiken faktiskt också har varit, men att göra det på grundval av ett utredningsarbete där alla berörda har möjlighet att vara med. När vi diskuterar film blir diskussionen lätt litet teoretisk. Jag skulle, för att konkretisera frågan litet, vilja ställa en fråga till Gudrun Schyman, Jan Hyttring, Lars Ernestam och andra som deltagit i debatten: Vilken av de svenska filmer som premiärvisades under det gångna året tycker ni var den bästa som ni har sett? Om ni skall dra slutsatser av varför den blev eller inte blev en publikframgång, vad skulle ni dra för slutsatser? Vad var det för insatser som fattades? Vad skulle ni i praktiken vilja göra för att stödja den film som ni tycker var bäst av fjolårets svenska filmer?

Herr talman! Jag tänkte fortsätta med den ekonomiska diskussionen. Det var ju en krissituation, och en brandkårsutryckning behövdes, men det klarade man inte av. Vi har fört en diskussion om ekonomin vid flera debatter tidigare, så det finns kanske inte anledning att fortsätta med det. Jag delar kulturministerns uppfattning om att det är viktigt att branschen tar sitt ansvar. Jag tycker att filmområdet är ett område där vi verkligen har kunnat visa att en fungerande marknadsekonomisk bransch också får ta ett kulturellt ansvar. Den fråga jag skulle vilja ställa till kulturministern även om den naturligtvis inte är lätt att besvara nu när en utredning skall göras är: Är ministern optimist när det gäller möjligheterna att få ett nytt avtal där proportionerna mellan branschen och staten är oförändrade? Ministern ställde frågor till oss om de filmer som vi har sett. Lika viktigt som han tycker att det är aktivt delta i debatterna tycker kulturministern det är att aktivt delta i kulturlivet. Det beundrar jag. Jag har inte sett så många svenska filmer. Jag har sett en svensk film men jag minns inte namnet på den, och den var säkert inte så kulturell. Sådana filmer har också sitt intresse, men jag vill inte gå in i en sådan debatt nu. Bedömningar i det hänseendet -- jag har också gjort bedömningar många gånger under de många år som jag arbetat inom kultursektorn -- skall göras av människor på olika sektorer som är riktigt bra bedömare, kulturskapare och kulturarbetare, vilka tar engagerat del i kulturlivet. Riksdagen skall anvisa pengar, de kulturella bedömningarna skall göras av människor som är kulturskapare. Men det hindrar naturligtvis inte, kulturministern, att vi skall ta del av och lägga våra synpunkter på vad som sker. När det gäller bio har jag inte hunnit så långt som jag kanske borde ha gjort.
Herr talman! Kulturministern ställde en direkt fråga till oss. Han ställde inte frågan direkt till mig, vilket kanske beror på att jag tillhör dem som inte uttryckte min glädje över att Bengt Göransson var närvarande i kammaren. Men det har jag gjort så många gånger tidigare att jag hoppas att det så att säga gäller för resten av tiden. Jag tror att jag har sett de flesta svenska filmer. Som direkt svar kan jag ange Wallenbergfilmen som den bästa. Bengt Göransson undrade också vad vi skulle vilja göra. Det blir lätt så att man upprepar sig i debatter av det här slaget. Jag har tidigare framfört det orimliga i att bara videobranschen och filmbranschen skall vara med och betala och inte televisionen i högre grad. Jag är övertygad om att Wallenbergfilmen kommer att visas i svensk television om sådär 4--15 år, men att den inte kommer att visas under 1992. I så fall skulle det ha samband med den diskussion vi för här i dag. För att förmå folk att gå på bio måste man lära människor att film kan vara roligt och bra. Det lär de sig inte av 40-talsfilmer och en och annan 50 Kulturministern är minister också för radio och television. För mig är det fortfarande obegripligt att man, när dessa avtal skall träffas, inte försöker uppnå en situation där de upphovsrättsliga frågorna kan lösas. På dansk television kan man se ganska nya svenska filmer, medan man måste vänta i decennier för att få se dessa filmer på svensk television. Det har rests en mur kring televisionen, som medverkar till att bio blir någonting främmande för svenska folket. Man går inte på bio. Som jag tidigare sade tror jag att biograflokalernas utformning spelar en stor roll. Ansvaret för att det inte alltid är en fest och en glädje att gå på bio ligger i mycket hög grad på filmbranschen själv. Från departementets sida har man inte heller lyckats lösa de frågor som har varit aktuella sedan TV började sin verksamhet, nämligen att man skall kunna visa biofilmer inom rimlig tid från det att de har visats på biograferna -- all right, jag kan förstå att det inte går så länge filmerna visas på biograferna. Det är mitt direkta svar på statsrådets fråga.

Herr talman! Vi är överens om att det avtal som nu förlängs med 18 månader ger mindre antal kronor till filmen. Det är därför som centern i sin motion och i några reservationer har föreslagit förstärkningar på vissa punkter. Bengt Göransson säger angående statistiken att en del filmer har en mycket liten tittarskara. Det finns olika förklaringar till det. En del filmer kanske visas en mycket kort tid på biograferna, osv. Om Bengt Göransson drar slutsatsen att det är alldeles för få människor som ser vissa filmer vill jag ställa en fråga till honom om den punkt som handlar om visning och spridning av värdefull film. Om man drar ned detta anslag med 2,5 milj.kr., vilket det nya avtalet innebär under 18 månader, främjar det då att fler kan se film? Kommer man inte i stället att i den statistik som Bengt Göransson hänvisade till få se att ännu fler filmer kommer att ha ett mindre antal besökare på biograf? Samma sak gäller den punkt som handlar om att stödja de lokala och små biograferna, nämligen att ju färre biografer vi har, desto färre människor kommer att titta på film. Allt fler kommer att titta på film via satellit. När Bengt Göransson säger detta i debatten är det en märklig slutsats som han har dragit när han skrev propositionen.

Herr talman! Först vill jag slå fast att en minskning av anslaget för spridning och visning av värdefull film faktiskt inte ökar antalet biografbesökare. Bengt Göransson redovisade en statistik som går ut på att vi i Sverige har god tillgång på biograflokaler, och det är ju sant. Vi har nu en utveckling mot fler biograflokaler. De är mindre, och man koncentrerar dem till större orter. Samtidigt läggs det faktiskt ned biograflokaler på mindre orter. Det här leder till en omfördelning som inte gör att det blir lättare för flertalet människor i Sverige att se film. Tvärtom kommer avståndet till en biograflokal att öka för konsumenten. Man väljer sannolikt den lättare vägen, att se film på ett annat sätt, dvs. genom t.ex. satellit eller kabel. Detta innebär som sagt att det inte blir mer pengar för filmproduktion. Det är effekter av det här slaget som man verkligen måste räkna med vid den genomlysning som måste göras inför ett nytt filmavtal.